Herr talman!

Av 2§ personalkontrollkungörelsen framgår att anteckning i säkerhetspolisens register inte får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt har gett uttryck för politisk uppfattning. I 2 kap. 3§ regeringsformen har numera också uttryckligen slagits fast att anteckning om medborgare i allmänt register inte utan hans samtycke får grundas enbart på hans politiska åskådning. Svaret på första ledet i Lars-Ove Hagbergs fråga är alltså nej.

Regeringen har därefter i ett hemligt brev till rikspolisstyrelsen utfärdat ytterligare föreskrifter angående tillämpningen. Jag vill tillägga att det i förarbetena till 1976 års ändringar i regeringsformen har uttalats att registrering av den art som nu är aktuell inte kan undvaras som ett led i skyddet för det demokratiska samhällsskicket. En förutsättning för säkerhetspolisens verksamhet är att dess arbetssätt och inriktningen av arbetet i betydande utsträckning hålls hemliga. Det är därför i allmänhet inte möjligt att låta en enskild person få del av registrets innehåll. Detta måste gälla även i förhållande till den som har blivit föremål för registrering. En sådan ordning kan sägas vara en olägenhet från rättssäkerhetssynpunkt, som man tvingas ta av hänsyn till intresset för rikets säkerhet. I gengäld har sörjts för att — utöver den kontroll som riksdag och regering utövar — rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter har möjlighet till fortlöpande insyn i säkerhetspolisens arbete. När framställning görs om utlämnande av uppgifter för personalkontroll, skall dessa ledamöter också i fall av den art som här är aktuell ta ställning till om utlämnande skall ske .

Herr talman! En järnbruksarbetare i Borlänge har alltså fått ett meddelande från de militära myndigheterna om att han avförts från sin krigsplacering och blivit placerad i reserven. Från försvarsstaben fick han också reda på att anledningen till att han skilts från sin krigsplacering var, att han var en säkerhetsrisk. Han skrev till regeringen och begärde att få veta vilka uppgifter som fanns i säporegistret om honom och vad som dömde honom till säkerhetsrisk. Denna begäran avslogs av regeringen. I hans bakgrund ingår att han varit aktiv i värnpliktsfacket, att han tillhör Fib-Kulturfront och är fackligt aktiv på sin arbetsplats. Den frågeställning som automatiskt kommer upp i detta fall är: Gäller det en åsiktsregistrering, dvs. en politisk registrering som är i strid med gällande lag och föreskrifter? Han och andra frågar sig: Kan man genom medlemskap i Fib-Kulturfront, förtroendeuppdrag i värnpliktsriksdagen och fackligt arbete bli stämplad som säkerhetsrisk? På den frågan har justitieministern svarat ett bestämt nej. Min andra fråga avsåg hur en person, som blir dömd men som inte får reda på vilka uppgifter som ligger till grund för detta, skall kunna få rättelse om dessa uppgifter är felaktiga. Justitieministern säger att gällande ordning, enligt vilken sådana här uppgifter måste hållas hemliga, är en olägenhet från rättssäkerhetssynpunkt, som vi måste bära i vårt samhälle. Man ställer sig då frågan om det är till gagn för det svenska samhället, att människor som blir dömda icke får reda på varför så har skett. När det blossar upp en debatt om orsaken till åtgärden väcks genast misstankar om att det är fråga om en politisk åsiktsregistrering. Och om så inte är fallet, undrar man vad det annars kan vara fråga om.

Det kan ju vara så att de uppgifter man grundar utslaget på är felaktiga. Hur skall man annars i sådant fall kunna rätta till dem?

Herr talman! Jag vill framhålla att det här inte är fråga om en person som är dömd till någonting. Ingen har anfört konkreta uppgifter mot honom som kan leda till att han skall uppfattas som dömd. Den fråga som föreligger gäller hans krigsplacering, och den avgörs av de militära myndigheterna. Det behöver inte ha någon konsekvens för hans rättigheter i övrigt. Skulle man börja tillämpa den ordningen att alltid tala om vilka uppgifter som finns registrerade om personer i sådana här fall, skulle hela säkerhetstjänstens verksamhet därmed röjas. Man kan inte ens tala om huruvida en person finns i registret eller inte finns antecknad. Under sådana förhållanden skulle personer nämligen uteslutningsvis kunna begära att få ut uppgifter och därmed få reda på vad registret innehåller. Jag vill gärna medge, som jag sagt i mitt svar, att det är en olägenhet med en sådan ordning. Men man frågar sig hur man annars skall förfara för att inte få en offentlig debatt om de uppgifter som finns hos säkerhetstjänsten och som bedöms vara av värde för att säkerhetstjänstens verksamhet till tryggande av landets säkerhet skall kunna fullgöras.

Herr talman! Justitieministern avfärdar detta litet för enkelt när han säger att personen i fråga inte är dömd. Är man inte dömd om man inte får fullgöra sitt militära uppdrag? I övrigt framgår det klart att det har skett en personkontroll av vederbörande. Den kontrollen har väl enligt vad jag begriper och enligt vad jag har fått lära mig här i riksdagen gått till på det sättet att krigsmakten har gjort en förfrågan hos säpo. Det måste alltså ha funnits uppgifter om den här personen i säpos register. Det betyder också att övriga statliga tjänster måste vara tabu för denna person, när man begär en personkontroll. Då är man dömd utan att ha fått veta orsaken till att man inte får en tjänst som är förknippad med personkontroll. Detta är en olägenhet, säger justitieministern. Ja, i allra högsta grad. Enligt justitieministerns senaste inlägg skulle det innebära stor fara för rikets säkerhet om man lämnade ut dessa uppgifter. Då kommer nästa misstanke i denna debatt som sätter i gång spekulationsfloran: Vad är det nu för person det är fråga om? Vad har han gjort? Är det så farliga saker det handlar om när det gäller en vanlig arbetare på ett stålverk, som är medlem i Fib-Kulturfront och som varit värnpliktsaktiv? Vad är det för person det är fråga om? Justitieministern hänvisar till rikspolisstyrelsen. Anledningen till att jag har ställt frågan utifrån dessa utgångspunkter är att ett av de partier som sitter i riksdagen, som kontrollerar säpos verksamhet, icke har någon parlamentarisk representant i rikspolisstyrelsens kontroll.
Herr talman! Mitt inlägg i repliken syftade på säkerhetstjänstens verksamhet i allmänhet och frågan om man skall röja vilka uppgifter som finns hos säkerhetstjänsten. Det är detta som sammantaget gör att man i det enskilda fallet inte kan lämna ut uppgifter, för då skulle det bli möjligt att sammanställningsvis få reda på hela säkerhetstjänstens verksamhet. Jag tror faktiskt inte det finns något annat land där öppenheten beträffande säkerhetstjänsten är så stor som i vårt land. Men någonstans går gränsen. Jag vill inte gå in på det enskilda fallet och vilka uppgifter som kan ha förekommit där. Vad det gäller är principen att man inte lämnar ut uppgifter som finns hos säkerhetstjänsten. Sådana uppgifter lämnas inte ens till myndighet annat än efter särskild prövning, där de parlamentariskt utsedda ledamöterna skall vara med. För att uppgifter skall kunna lämnas ut till en myndighet fordras det att rikspolischefen och minst tre av lekmannarepresentanterna är närvarande. Uppgift får lämnas ut endast då alla är ense om beslutet. Anser lekmannarepresentant att uppgift inte bör lämnas ut, får rikspolischefen hänskjuta ärendet till regeringen.
Herr talman! Justitieministern vill få den här frågan om utlämnande av uppgift att gälla om vem som helst skall kunna begära uppgifter. Jag har faktiskt inte ställt min fråga på det sättet. Här är det en person som blivit drabbad av en direkt repressalie, och den personen vill veta vad det gäller. Det är detta det handlar om. Den person som blivit dömd här borde, för att få bort alla osäkerhetsfaktorer, rätteligen få uppgift om orsaken. Jag tror att man måste ta den risk som justitieministern nämnde i syfte att förhindra att rättsosäkerhet uppstår. Jag tror det skulle vara till mera gagn än en sådan här debatt runt om ämnet med människor som hamnar i denna situation. Jag tycker annars att det vore ett minimum att den kontrollerande instansen och alla där företrädda grupperingar hade möjligheter att se på dessa handlingar. Det borde ge justitieministern litet dåligt samvete när han talar om rättssäkerhet att veta, att ett av partierna här i riksdagen icke kan vara med och kontrollera rikspolisstyrelsens arbete.

Herr talman! Jag beklagar att herr Turesson i dag inte ger något besked i själva sakfrågan. Jag kan försäkra att han därmed vållar stor besvikelse hos alla de 17 000 personer som dagligen använder den otidsenliga och trånga station vi har i Jakobsberg. Som herr Turesson själv har kunnat se är den i stort behov av ombyggnad.

Ombyggnaden är en affär mellan SJ och SL —- AB Storstockholms Lokaltrafik. SJ har hindrat en överenskommelse genom att utöver de verkliga kostnaderna, som landstinget är redo att betala kontant, begära ett generellt, icke redovisat påslag — ospecificerade centrala kostnader. Med frångående av pendeltågsavtalet har man begärt ett indexreglerat årligt belopp! Därmed skulle landstinget ha tvingats att acceptera helt nya ekonomiska villkor för framtida investeringar i pendeltågstrafiken, vilket skulle kunna betyda merkostnader för landstinget som totalt kanske ligger i hundramiljonersklassen. Det är otillständigt att på detta sätt utöva utpressning i finansieringsfrågan - orden är Kommunförbundets, och jag vill instämma i dem. Jag beklagar alltså att vi i dag inte har kunnat få ett besked. Det är många som har begärt att regeringen skall ingripa. Landstinget har begärt det och vill att regeringen ger SJ bemyndigande och direktiv att tillämpa reglerna i det gällande pendeltågsavtalet. Kommunförbundet har begärt samma sak, Järfälla kommun har också gjort det. Vi är många, även i kommunen, som väntar på regeringens positiva besked. Jag vill fråga: Finns det mot den bakgrunden, herr Turesson, inte klara skäl för regeringen och herr Turesson att ge förtur åt det här ärendet och för regeringen att gripa in?
Herr talman! Jag vet att det finns goda skäl till förändringar vid stationen, och det vet också David Wirmark att jag vet, men jag har svårt att se att vi genom ett fortsatt replikskifte nu främjar frågans lösning.

Herr talman! Jag tycker att man just nu har ett gyllene tillfälle, genom de personförändringar som har skett, att med öppet sinne och utan förutfattade meningar gå in och pröva sakfrågan. Till slut måste det ändå vara omsorgen om trafikanterna som väger tyngst, inte byråkratiska eller ekonomiska kritstreck mellan institutioner. Låt mig också tillägga att redan på våren 1975 hade jag personligen korrespondens med SJ i detta ärende. Då var det svar jag fick att man var på det klara med att behovet av ombyggnaden var stort och att diskussionerna var i gång. Ändå har det tagit den här tiden. Ärendet har blivit fördröjt, kanske genom viss rivalitet mellan institutionerna. Det är mot den bakgrunden jag finner det rimligt att ge ärendet förtur inom regeringen. Hela principen att SJ skall lägga på ospecificerade centrala kostnader, som verkar prejudicerande för många andra investeringar i regionen, tål verkligen att prövas.

Herr talman! Televerket har nyligen för tredje året i rad beslutat utlysa en bildtävling bland skolbarn för att få fram omslag till telefonkatalogen. Ingrid Diesen har mot denna bakgrund frågat mig om jag anser det lämpligt att statliga verk undandrar yrkesverksamma konstnärer arbetsuppgifter av detta slag. Först vill jag säga att det är televerket självt som beslutar om hur omslaget till telefonkatalogen skall se ut. Inför arbetet med 1977 års katalog studerade televerket olika alternativ för en ny utformning av katalogens omslag. Det alternativ man fastnade för var att ersätta det gamla, enfärgade utseendet med färgglada barnteckningar. Televerket beslöt därför att inbjuda alla skolbarn i årsklass tre till en teckningstävling. Beslutet fattades sedan verket hade samrått med skolöverstyrelsen, som såg positivt på arrangemanget. Yrkesverksamma konstnärer har inte tidigare medverkat i arbetet med telefonkatalogens utformning. Det nu använda förfarandet innebär därför inte att man tagit ifrån dem några tidigare arbetsuppgifter. Man bör också komma ihåg att utformningen av telefonkatalogen ingår i den marknadsföring som televerket som affärsdrivande verk bedriver. Jag kan i det sammanhanget nämna att televerket under december förra året gjorde en undersökning om telefonkatalogens framtida utformning. Det Nr 98 visade sig då att alternativet med barnteckningar fick den största anslut Torsdagen den ningen bland de tillfrågade. 16 mars 1978
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi har just fått de nya telefonkatalogerna för året, och där kan man studera dessa barnteckningar. Det verkar som om man i årets upplaga har funnit ett genomgående motiv, som vi skulle kunna kalla katastrofer med kunglig anknytning. På den ena delen ser man regalskeppet Wasa — med flaggan i topp visserligen. Men det måste ju vara omedelbart före katastrofen, eftersom seglatsen inte blev så lång. På den andra delen ser man slottet Tre Kronor, som står i brand, och på den tredje delen visas mordet på Gustav III. Det måste väl förefalla litet underligt att just när det gäller yrkesregistret mordet på Gustav III skall vara reklam för yrkesskicklighet och hantverkskunnande. Men detta är självfallet inte en fråga om smak , utan den väsentliga frågan är om televerket skall gå vidare med dessa tävlingar, eller om man skall överlämna sådana arbetsuppgifter åt konstnärer. Statsrådet säger att det är televerket som beslutar hur omslaget till telefonkatalogen skall se ut. Det kan väl vara riktigt, men inför den opinion som väckts bl.a. inom KRO — redan efter den första upplagan tillskrev KRO televerket — borde man ha tänkt om. Det sägs i svaret att man fastnat för att ersätta det gamla enfärgade utseendet på telefonkatalogens omslag med färgglada barnteckningar. Jag tycker för min del inte att färgen kommer till sin rätt på omslagen. Det hänvisas också i svaret till att skolöverstyrelsen såg positivt på arrangemanget. Det är verkligen ganska förvånande att man på skolöverstyrelsen inte har bättre kännedom om den statliga kulturpolitiken. Det har ju slagits fast upprepade gånger här i riksdagen att man bör sträva efter att ge konstnärer arbetstillfällen. Konstnärer skall inte behöva i stor utsträckning leva på stipendier, utan de bör ha möjlighet att leva på sin arbetsinkomst liksom de flesta andra människor i samhället. Därför bör statliga verk, tycker jag, besinna sitt ansvar när det gäller att bereda konstnärer verksamhetstillfällen. Vilken annan yrkesgrupp skulle man behandla på det här sättet? Jag skulle gärna vilja ha ett bestämt uttalande av statsrådet att det vore önskvärt med en förändring på den här punkten.

Herr talman! Man kan naturligtvis ha delade meningar om den estetiska kvaliteten på dessa barnteckningar, och jag skall inte recensera dem från den här talarstolen. Jag har erfarit i efterhand att televerket och KRO har haft en del kontakter i denna fråga, men jag har inte haft anledning och inte heller möjlighet, eftersom jag inte visste om kontakterna, att blanda mig i dessa kontakter och resultatet av dem. 1 De motiv som Ingrid Diesen nämnde förekommer på Stockholmskatalogens delar. Det är andra motiv på de övriga katalogdelarna ute i landet. Beträffande motivvalen skulle man möjligen kunna säga att de vittnar om vilken central ställning monarkin har i åtminstone Stockholmsbarnens och Stockholmsallmänhetens medvetande. Det har jag inget emot.

Herr talman! Jag har självfallet inte någon annan uppfattning än statsrådet när det gäller det konstaterade intresset för monarkin hos de skolbarn som deltagit i denna tävling. Men låt mig få återkomma till det första svaret som statsrådet lämnade. Där sägs att yrkesverksamma konstnärer inte tidigare medverkat i arbetet på telefonkatalogens utformning. Jag undrar om det är riktigt, för om jag inte minns alldeles fel var det Akke Kumlien som en gång i tiden gjorde det strama omslaget på telefonkatalogen där det fanns tre stiliserade kronor — ett mycket effektfullt omslag. Jag tror faktiskt att uppgiften på den punkten i statsrådets svar inte är helt riktig. Sedan säger statsrådet att man bör komma ihåg att utformningen av telefonkatalogen ingår i den marknadsföring som televerket såsom affärsdrivande verk bedriver. Även televerket har i sitt tidigare svar till KRO framhållit att det såsom affärsdrivande verk har möjlighet att följa praxis inom näringslivet, där det ofta förekommer att man inbjuder allmänheten eller speciella grupper att delta i tävlingar av liknande slag. Jag tycker faktiskt att det är ganska stor skillnad mellan ett statligt verk som televerket och privata företag.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om den av regeringen tillsatta utredningen om Statsföretags verksamhetsinriktning och mål skall behandla frågan om en högre förädlingsgrad på de statliga basindustriernas produkter. Statsföretagsgruppens verksamhet har i stor utsträckning koncentrerats till basindustrierna. Dessa har, som Sten-Ove Sundström påpekar, stor betydelse för sysselsättningen i Norrbotten. I direktiven för utredningen anges att utredaren mot bakgrund av sina allmänna synpunkter på effekten av statliga företagsengagemang i förhållande till andra industripolitiska insatser bör göra en bedömning av Statsfö retags branschinsatser och sysselsättningsskapande uppgifter. Detta innebär bl.a. att utredaren bör överväga basindustriernas industrioch regionalpolitiska betydelse och Statsföretags roll härvidlag. Jag finner det naturligt att utredaren därvid också studerar förädlingsgraden i dessa industrier och anger övergripande mål i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på frågan. Anledningen till att jag aktualiserat den här frågan är den ökade oron kring de statliga företagens framtid, främst i Norrbotten. En orsak till att dessa företag drabbas speciellt hårt av den rådande lågkonjunkturen är att deras produktion i huvudsak bygger på produkter med låg förädlingsgrad. De statliga företagen utgör en dominerande faktor för länets sysselsättning. Tre av fyra industriarbetare i Norrbotten arbetar i dessa företag. Från fackligt håll har kravet på en betydligt större förädling av företagens produkter understrukits vid ett otal tillfällen under de senaste åren. Det har skett bl.a. när utvecklingen vid LKAB, ASSI och NJA har diskuterats. En långt gående förädling skulle med säkerhet få positiva effekter för länets sysselsättning samt skapa ett betydligt bättre underlag för spridningseffekter i form både av service och verkstadsindustrier. Oron för de statliga företagens framtid och förutsättningar att expandera har förstärkts bl.a. genom uttalande från Statsföretags ledning i början av året att Statsföretag inte skulle satsa på affärsprojekt om man inte i förväg kan bedöma att de ger minst 20 ?6 avkastning på satsat kapital. Det är delvis med tanke på detta uttalande som det är viktigt att få klarhet i utredningens syfte och innebörden i dess direktiv. Av svaret kan jag nu konstatera att statrådet finner det naturligt att utredaren också studerar förädlingsgraden i de här industrierna och anger övergripande mål. Jag måste därför få utveckla problemet litet och fråga: Betyder det att utredningen skall skapa ett sådant underlag att regeringen kommer att gripa in med offensiva investeringar för att få just den här högre förädlingsgraden vid de olika statliga företagen, då främst LKAB, ASSI och NJA i Norrbotten?

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig om jag är beredd att redovisa min syn på hur sysselsättningsfrågorna i Fengersfors skall lösas. Rune Johansson i Åmål har frågat mig på vilket sätt och när regeringen ämnar vidta åtgärder som tryggar nya jobb för dem som nu blir arbetslösa i Fengersfors. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Verksamheten vid Fengersfors Bruk var under en följd av år olönsam. För att skapa förutsättningar för en positiv utveckling lämnade regeringen stöd till vissa investeringar och för att täcka behov av rörelsekapital. Fortsatta förluster ledde dock till att bruket försattes i konkurs hösten 1977. Rörelsen har därefter fortsatt i konkursförvaltningens regi fram till nu. Regeringen har nyligen haft att ta ställning till en plan för fortsatt verksamhet i Fengersfors. Projektet förutsatte emellertid investeringar på över 22 milj.kr., vilka till 98 26 skulle finansieras av stat och kommun. Finansieringen stod inte i överensstämmelse med reglerna för regionalpolitiskt stöd. Storleken av det egna kapitalet var inte heller tillräcklig för att möta en under första verksamhetsåret beräknad förlust, varför företaget mycket snart skulle bli likvidationspliktigt. Den vid bruket planerade produktionen kunde med hänsyn till marknadsbilden väntas leda till sysselsättningssvårigheter på andra håll i landet. Regeringen ansåg det därför inte vara försvarbart att stödja detta projekt. Intressenterna bakom den tidigare nämnda planen utreder f. n. om andra utvägar finns för fortsatt verksamhet vid pappersbruket. Skulle detta visa sig omöjligt får den arsenal av arbetsmarknadspolitiska medel tillgripas som i dag står till förfogande. Möjligheten att få ersättningsindustri lokaliserad till Fengersfors får i samband därmed undersökas.

Herr talman! Jag vill tacka industriminister Åsling för hans svar. Låt mig först gå två veckor tillbaka; i dag är det nämligen två veckor sedan det negativa regeringsbeslutet kom att regeringen sade nej till ett statligt stöd och en 98-procentig statlig och kommunal finansiering av en ny tillverkning som skulle kunna rädda Fengersfors Bruk. När detta meddelande kablades ut och det stod klart vad det innebar för alla anställda, för ett helt samhälle och Åmåls kommun, blev den grå, disiga dagen ännu gråare och kyligare, och täta och tunga orosmoln både bildligt och bokstavligt förmörkade en hel bygd. Man frågade sig också: Var den långa kamp förgäves som anställda, bruksledning och Åmåls kommun fört för att bruket skulle kunna få leva vidare? Man hade in i det sista hoppats på ett positivt besked från industridepartementet när det gällde den nya tillverkningen, eftersom departementet tog relativt god tid på sig för erforderliga utredningar, Nr 98 undersökningar och kontakter; det gavs även underhandsbesked som kunde Torsdagen den tydas positivt. Men i sista ändan blev det ett avslag. 16 mars 1978 I det svar som Rune Johansson och jag fått på våra frågor nämns i sista stycket att intressenterna bakom den tidigare nämnda planen f. n. utreder om andra utvägar finns för fortsatt verksamhet vid pappersbruket. Åmåls kommun har med ledning av beslutet tagit fasta på att industridepartementet, om andra lösningar skulle kunna presenteras, skulle vara berett att hjälpa till så långt det är möjligt. Å måls kommun har mycket snabbt kunnat presentera en alternativ lösning, som ni har fått till departementet. Om det nu visar sig att detta nya alternativ är realistiskt och genomförbart, hoppas jag att industriministern och industridepartementet lika snabbt kan ta ställning eller fatta någon form av principbeslut. Ty som utvecklingen vid Fengersfors Bruk har gestaltat sig hastar det verkligen i frågan. Industriministern kanske kan lämna något klarläggande på den punkten. Fengersfors ligger mitt emellan två kommuncentra, Åmål och Bengtsfors. Man har i dessa två kommuner under de senaste två åren förlorat alltför många industriarbetsplatser, mellan 400 och 500. För Bengtsfors kommun gör det ca 15 26 av det totala antalet industrisysselsatta. Man har nu bara ett fåtal sysselsättningstillfällen att erbjuda i stället för de hundratalet förlorade jobben i Fengersfors. Alternativet för de flesta är därför flyttning från egnahem, från invand boendeoch arbetsmiljö. Till detta kommer att bruket är samhällets enda industri, kring vilket samhället helt är uppbyggt. Kommunerna på norra Dal har satsat mycket på den kommunala servicen. Skall de kunna uppehålla godtagbar kommunal service i fortsättningen får man i dag inte flytta undan fler arbetstillfällen.

Herr talman! Även jag tackar för att Nils Åsling har besvarat våra frågor. Eftersom jag i stort delar den uppfattning och instämmer i de argument som Olle Eriksson har redovisat skall jag bara göra några kompletteringar. Jag är fullt medveten om att den statliga kapitalinsats som krävdes för Fengerfors Bruk var mycket hög, men jag har också den uppfattningen att i vissa situationer är det samhällsekonomiskt motiverat med en så kraftig kapitalinsats. Vad jag däremot har svårt att förstå är att man vid departementets handläggning av detta fall först efter sex månader kom underfund med att produktionskapaciteten skulle bli större än behovet. Det var detta konstaterande som gjorde att regeringen drog sig ur. Jag menar att dessa basfakta hade man kunnat plocka fram inom en mycket kortare tidrymd än vad som blev fallet. Den här dåliga handläggningen har inneburit att flera månaders arbete har förspillts när det gällt att skaffa annan produktion, och mycket tid har gått förlorad under den tid som konkursförvaltningen har drivit verksamheten. I ett frågesvar som jag fick av Nils Åsling i samma fråga den 28 oktober 1976 sade industriministern: 15 ”Om det trots allt inte skulle visa sig vara möjligt att fortsätta driften vid Fengersfors Bruk, kommer självfallet regeringen att vidta åtgärder för att finna alternativa sysselsättningsmöjligheter för den berörda personalen. Hela den arsenal av lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska resurser som vi förfogar över kommer i så fall att sättas in.” Jag noterade det uttalandet med ganska stor tillfredsställelse. Men i en radiointervju den 2 mars i år när nedläggningsbeslutet hade fattats sade industriministern: ”Jag råder Åmåls kommun att komma igen om en tid med förslag till projekt som inte innebär intrång på ett område där överproduktion redan finns.” Det är en väsentlig skillnad på innehållet i dessa två uttalanden. Och i frågesvaret i dag kommer i sista stycket ett nytt uttalande som ligger någonstans mitt emellan. Min fråga till industriministern är därför: Vilket av dessa tre uttalanden gäller? Vilket skall man ta fasta på? Här rör det sig visserligen bara om 500 människors existens — det är numera småpotatis för Nils Åsling. Men hur skall dessa människor klara sig om det inte blir någon ersättningssysselsättning?
Herr talman! Först vill jag beträffande Olle Erikssons och Rune Johanssons konstateranden att ärendet har tagit sin tid säga att detta har inte varit ett entydigt, färdigt utformat projekt. Successivt i takt med handläggningen och de överläggningar som har förevarit har projektet tagit form. En rad detaljer som varit oklara har fått redas ut. Detta kan i och för sig vara ett skolexempel på hur industridepartementet måste arbeta så att säga i företaget tillsammans med fack, kommun och intressenter för att söka lämpliga vägar för en rekonstruktion. Det kan vara skäl att påpeka att detta är en komplicerad process. Men den är ofrånkomlig om man vill slå vakt om sysselsättningen och hindra kapitalförstöring. Det bör kanske sägas nu, eftersom vi ibland möter kritik för just denna typ av verksamhet. När man till sist fick ett färdigt projekt har det dess värre visat sig att bl.a. finansieringen inte kunde ordnas på det sätt som vi hade önskat, dvs. att ett rejält företagaransvar dokumenterades i form av ett eget kapital av någon betydelse. Men nu går vi vidare. Det föreligger ingen formell ansökan, men vi är beredda att studera det nya projekt som har aktualiserats och hjälpa till att göra vad vi kan för att klara detta. Beträffande tolkningen av mina yttranden om alternativ sysselsättning vill jag säga att jag inte har någon identiskt fastslagen formulering i detta avseende. Men ambitionsnivån är fastlagd: Där man inte klarar att upprätthålla sysselsättningen vid befintliga företag måste vi gå in med alla de resurser vi har för att säkra en alternativ sysselsättning. Detta gäller självfallet också Fengersfors.
Herr talman! Jag hoppas att det förslag som nu ligger på industridepartementet skyndsamt kan beredas och att det snart kommer till beslut. Det hastar verkligen i denna fråga. Staten har i olika omgångar tillskjutit pengar till Fengersfors Bruk, och jag vet att staten inte kan stödja ett företag hur långt som helst. Men i fallet Fengersfors är den satsning man gör på regionalpolitiska bedömningar otroligt viktig. Branschoch även företagsekonomiska bedömningar måste vägas mot de sociala och regionalpolitiska konsekvenser man skulle få vid en nedläggning av Fengersfors Bruk. Jag vågar nog påstå att även om staten fullfinansierar Fengersforsprojektet så kommer det att bli långt billigare för samhället än vad en nedläggning totalt kommer att kosta. Investeringarna per anställd blir med dagens mått mätt mycket rimliga. Om vi gör en jämförelse med vad staten satsar och kommer att satsa per anställd i tunga krisbranscher blir det här fråga om små summor. Jag hoppas alltså att det förslag som nu ligger hos industridepartementet skyndsamt kan behandlas och föras till beslut.
Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg är jag medveten om att aktiekapitalet var lågt. Men industriministern vet mycket väl att kommunen här var beredd att göra sin insats för att säkra driften under den första svåra tiden. När det gäller tolkningen av industriministerns tre olika svar måste man ändå konstatera att dessa har helt olika innehåll. Det första svaret var ett klart löfte att regeringen skulle göra alla de insatser och vidta alla de åtgärder som regeringen hade möjligheter till. Det andra uttalandet, som skedde i samband med nedläggningen, var att kommunen fick ta på sig ansvaret och återkomma till regeringen med nya projekt. Som aktiv kommunalman under många år vet jag mycket väl att kommunen inte bara kan sätta sig och vänta på att nya industrier kommer flygande, utan man måste givetvis samarbeta.

Herr talman! Jag kan, Rune Johansson, vitsorda att de premisser jag angav i mitt tidigare svar alltjämt gäller. I fråga om intervjuuttalandet beror det ju litet på hur frågan ställdes, och jag har inget klart minne hur frågan i radiointervjun formulerades. Men intervjuen skedde förmodligen efter en uppvaktning av Åmåls kommun och avsåg i viss mån kommunens roll i sammanhanget. Det är ganska naturligt att jag då ville betona att kommunen var välkommen tillbaka med de projekt som man ville aktualisera. Som jag tidigare vitsordat är vi emellertid beredda att använda alla de instrument vi har för att hjälpa till i orter av den här karaktären. Föratt undanröja alla missförstånd vill jag till Olle Eriksson säga att det inte ligger något nytt projekt på departementets bord. Men vi är medvetna om att det pågår diskussioner, och vi är beredda att ställa upp i diskussioner kring ett alternativt realistiskt projekt. Sedan är det riktigt som både Olle Eriksson och Rune Johansson i Åmål säger att det ur samhällsekonomisk synpunkt ibland kan vara motiverat att gå väsentligt längre än vad som är företagsekonomiskt motiverat. Men då måste vissa klart fastlagda kriterier vara uppfyllda, bl.a. att det finns en ansvarig företagare eller företagsgrupp som är beredd att ta det direkta ansvaret. Detta måste manifesteras i form av ett eget kapital. Vidare får en utvidgad produktion inte innebära att man slår ut motsvarande produktion på annat håll i landet, dvs. att man flyttar arbetslösheten, vilket skulle ha blivit fallet med projekt I i fallet Fengersfors. Därför är den samhällsekonomiska avvägningen inte fullt så enkel som man vid första påseendet kan tro.
Herr talman! Industriminister Åsling sade att det inte är något nytt projekt. Jag kan inte så mycket om det, eftersom det är fråga om konfidentiella förhandlingar. Men det är ett nytt förslag från Åmåls kommun, ett nytt projekt på så vis att det är ett bantat projekt, som kan ha större möjligheter att uppfylla kraven i gällande författningar och stå i överensstämmelse med reglerna för regionalpolitiskt stöd.
Herr talman! Låt mig slutligen bara citera vad några människor som har stått mitt uppe i detta arbete har yttrat, när nedläggningen var ett faktum. Det sammanhänger med min kritik av den handläggning som skedde i departementet. Konkursförvaltaren säger: ”Allt arbete är spolierat. Alla seriösa försök att rädda bruket är spolierade. Det handlar ju om en isolerad ort som lever helt på bruket. Jag tvekar inte att använda ordet katastrof.” Det centerpartistiska kommunalrådet i Åmål framhåller: ”Vi är mycket besvikna, och jag är mycket kritisk mot den utredning som departementet har gjort.” Föreståndaren för arbetsförmedlingen slutligen säger: ”Vi har praktiskt taget inga jobb att erbjuda dem som nu blir arbetslösa. Detta är förfärligt allvarligt.” Därför anser jag att detta är en precis lika stor katastrof som de andra katastrofer som har inträffat i landet. Det finns för tillfället inga nya arbeten att erbjuda.
Herr talman! Jag är medveten om situationen på orten och hur angeläget det är att lösa problemet. Men riksdagen, denna kammare, har dock angivit vissa allmänna riktlinjer för hur de regionalpolitiska och industripolitiska stödformerna skall användas. Det kan inte vara kammarens och riksdagens mening att regeringen skall bryta mot de reglerna. Här måste vi begagna de instrument vi har inom de ramar som är angivna. Lyckas man inte med det första projektet, skall man för den skull inte tappa tron på fortsättningen. Jag tror att vi skall kunna lösa problemet i Fengersfors, när vi nu nalkas ett mer realistiskt projekt.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen ämnar vidta för att skapa ersättningsjobb för de arbetstillfällen som försvinner i Åmotfors. Bakgrunden till frågan är sysselsättningsutvecklingen vid Åmotfors Bruk, efter den s.k. fyrbruksuppgörelsen, och den befarade utvecklingen vid Norma Projektilfabrik AB. Fyrbruksuppgörelsen innebar att Vänerskog ek. för. övertog Deje Bruk från Uddeholm AB och Billingsfors Bruk från AB Grafoprint och samordnade driften med Vänerskogs egna anläggningar i Bäckhammar och Åmotfors. Interna utredningar inom Vänerskogkoncernen har visat att sulfatmassetillverkningen i företaget inte kan fortsätta att drivas med lönsamhet. Regeringen gick i den s.k. fyrbruksuppgörelsen in med ett mycket kraftigt stöd för att trygga sysselsättningen för flertalet av de anställda vid de aktuella bruken. Norma Projektilfabrik AB väntar en minskning av leveranserna till försvarets materielverk. Jag har inhämtat att företaget samarbetar med bl.a. Värmlandsdelegationen och företagarföreningen i försök att finna nya produkter. Regeringen kommer att i positiv anda pröva varje seriöst projekt som kan leda till att sysselsättningen i Eda kommun upprätthålls. Det är min förhoppning att Värmlandsdelegationen kommer att kunna verksamt bidra till att förbättra sysselsättningsläget i kommunen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga angående sysselsättningen i Åmotfors. Åmotfors är en gammal industriort belägen i västra Värmland inom en region som upplevt många industriella nedläggningar. I Åmotfors finns två dominerande industrier, nämligen Åmotfors Bruk och Norma Projektilfabrik. Vid Åmotfors Bruk, som ägs av bondekooperativa Vänerskog, har aviserats en personalreducering med 145 anställda som en följd av den omstrukturering som Vänerskogs omläggning av massatillverkningen till annan företagsenhet har medfört. När Vänerskog en gång i tiden förvärvade Åmotfors Bruk trodde de anställda att den decentraliseringsvilja som skogsoch jordbrukskooperationen, med starkt bifall av centerpartiet, sade sig arbeta för skulle vara en garanti för att jobben vid mindre skogsindustrienheter som Åmotfors Bruk inte skulle försvinna. Vi kan konstatera att decentraliseringslöftena icke har infriats och att de som tidigare sagt sig sträva till en decentralisering av industrin nu sviker sina löften. Nui dagarna har 98 av de 145 varslade sagts upp från sina anställningar, och deras förutsättningar att få nya jobb inom Åmotfors eller inom regionen är ytterst små. Inom arbetsförmedlingsdistriktet fanns i februari 1 849 arbetssökande, av vilka 1 334 var helt utan arbete, och det fanns bara 139 lediga jobb i regionen. Situationen i Åmotfors förvärras av att Norma Projektilfabrik aviserar en personalminskning om 100 personer som en följd av minskade försvarsbeställningar. Det företaget kan alltså inte ersätta de arbetstillfällen som försvinner vid Åmotfors Bruk. Av nu befintliga ca 900 industrijobb i Åmotfors förväntas alltså 250 försvinna fram till 1980. Kommunen har påtalat svårigheterna för industridepartementet men har hittills inte fått annat råd än att vända sig till den inrättade Värmlandsdelegationen, som inte förfogar över några andra resurser än dem som man tilldelats av regeringen, och de är i nuläget otillräckliga för att klara jobben i Åmotfors. Herr talman! Vi har i Värmland upplevt många strukturförändringar men vi har då varit vana vid att den förra regeringen har ställt upp. Industriministern har, såvitt jag förstår, varit väl medveten om de förestående inskränkningarna i Åmotfors och jag skulle vilja ställa några följdfrågor till honom: Vad har industriministern tänkt göra? Har industriministern ställt några krav på Vänerskog att upprätthålla sysselsättningen i Åmotfors? Har industriministern förberett någon form av statliga beställningar vid Norma Projektilfabrik eller skall de friställda i Åmotfors, i kommunen och i regionen lämnas åt sitt eget öde? Det ser faktiskt så ut.
Herr talman! Jag vet inte vart Sune Johansson vill komma med en debatt av den här karaktären. Det kan ju knappast vara omsorg om sysselsättningen och utvecklingen i Värmland som dikterat det inlägg Sune Johansson gjorde. Utan att jag ger mig in på att värdera olika parters roll i sammanhanget vill jag säga att regeringen aktivt har medverkat till den s.k. fyrbruksuppgörelsen, och det har skett av omsorg om att kunna upprätthålla en decentraliserad industristruktur i den krisdrabbade massaindustrin i Värmland. Det är i hög grad omsorgen om att rädda de enheter som det finns en rimlig möjlighet att företagsekonomiskt klara på lång sikt som dikterat detta handlande. Det är självklart att i den strukturförändring som nu sker, bl.a. i skogsindustrin, måste man acceptera att äldre enheter och enheter som inte har en tryggad avsättning för sin produktion också tvingas upphöra eller förändra sin produktionsinriktning, och då måste man gå in och försöka hitta alternativ sysselsättning. Värmlandsdelegationen har tillskapats för det ändamålet, och den har fått rätt väsentliga resurser till sitt förfogande. Värmlandsdelegationens resurser är otillräckliga om Sune Johansson ; menar att Värmlandsdelegationen själv skall börja bygga industrier, men det är inte avsikten. Värmlandsdelegationen är det regionala organ som utgör en förbindelselänk mellan kommuner, företag, fack och staten. Till delegationens förfogande står de regionalpolitiska instrument som vi har, och vitvekar inte att använda dem. Men debatten från värmländsk sida måste då bli konstruktiv och inte inriktad bara på att måla allting i svart, vilket jag fick ett Nr 98 intryck av att Sune Johansson var ute efter. Torsdagen den
Herr talman! Eftersom jag ingår i Värmlandsdelegationen är jag givetvis tacksam för att industriministern tycks ha förtroende för delegationens arbetssätt. Men denna delegation fick vad jag tycker för knappa resurser för att ta sig an sysselsättningssvårigheterna i Värmland, i första hand de svårigheter som animerades av situationen inom Uddeholmsbolaget. Vi visste då inte speciellt mycket om det som kommit inom Vänerskog, men vi har senare blivit medvetna om det. Värmlandsdelegationens resurser sätts i dag in på konsultinsatser och annat i försöken att hitta produkter och produktionsformer som kan sättas i sjön på någon ort inom länet. Det är ett jobb som kostar pengar, och delegationens hittills anvisade medel är förbrukade. Om industriministern har det stora förtroendet för Värmlandsdelegationen vill jag fråga om han kan verka för att delegationen får ytterligare medel till sitt förfogande. Men jag ville tala om en annan sak. Jag skulle kunna berätta litet historia för industriministern om hur det har gått till i Värmland tidigare, när man varit utsatt för sysselsättningssvårigheter, under den förra regeringen. Detta är ju inte första gången som man haft svårigheter i länet. Då tog den regeringen tag i dessa frågor från början. Man hade överläggningar och diskussioner med tänkbara industrietablerare. Man ordnade etablering av Volvo i ganska stor omfattning i västra Värmland som nu är ryggraden i de arbetstillfällen som finns i Åmotforsregionen. Ni har inte vidtagit några sådana åtgärder. Ni har beviljat medel till omstruktureringar, men vi vet inte mycket om vilka krav ni från er sida ställt på de företag som nu förorsakar dessa omstruktureringar och friställande av arbetskraft på orter som Åmotfors. Det är detta jag vill ha besked om.
Herr talman! Trots de kontakter som den gamla regeringen hade, som Sune Johansson refererar till, kvarstod det mesta av strukturproblemen olösta i Värmland. Kan Sune Johansson förklara det? Vi har varit tvungna att gå in med exceptionella åtgärder i Värmland, t.ex. det mångomtalade Uddeholmslånet. Vi har haft intensiva överläggningar med de företag som har ansvaret för sysselsättningen i Värmland. Vi har genom etableringsdelegationen strävat efter att också undersöka förutsättningarna för nyetablering i dessa orter. Vi har dessutom tillskapat speciella samrådsformer för detta. När det gäller möjligheterna att tilldela Värmlandsdelegationen extra medel är det alldeles klart att i den mån som man behöver detta är vi från industridepartementets sida beredda medverka till att delegationen får ökade resurser. Men de anslag Värmlandsdelegationen har till sitt förfogande är ändå ganska betydande. Vi räknade med att inte bara svartmålning och negativ kredit skulle komma genom Värmlandsdelegationen, utan att 21 Värmlandsdelegationen också skulle använda litet av den fantasi och skaparförmåga som ändå är det som skall ge resultat regionalt. Det är detta som är avsikten med regionala organ av den här typen — att man skall få till stånd en kraftsamling som innebär att man kan utveckla sysselsättningen.
Herr talman! Jag försöker lika litet som någon annan i Värmland som talar om sysselsättningsfrågor att svartmåla läget. Vi värmlänningar är till vår läggning optimistiska, och det är likadant med mig. Men när jag berättar sanningen för Nils Åsling om hur det ser ut i Värmland, skall detta inte tolkas som svartmålning, utan helt enkelt som ett försök att belysa situationen exempelvis i Åmotfors. Man kan naturligtvis skylla på mycket. Alltsedan vi fick den nya regeringen har vi hört att den gamla regeringen skulle vara orsaken till allt ont som drabbar oss. Men som jag sade skedde omstruktureringarna på litet annorlunda villkor under den tidigare regeringen. Vi hade också ett annat samarbete med den. Vi tyckte man i den var litet mer öppen i sitt förhållande till strukturfrågorna och informerade oss på ett annat sätt än den nuvarande regeringen gör. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att industriministern tycks ha utlovat att vi till Värmlandsdelegationen kanske skall kunna få ytterligare medel. Självklart skall jag liksom alla andra försöka bidra till att man förstärker sysselsättningen i Åmotfors. Men i slutänden vilar ändå ansvaret helt och hållet på industriministern. De beslut som vi har fattat här i riksdagen om regionalpolitik och annat är animerade av industriministerns vilja, och majoriteten i riksdagen har följt vad industriministern föreslagit. Vi känner oss inte alltför ansvariga, om de besluten innebär att det kanske går snett i Värmland, utan det ansvaret lägger vi nog på den nuvarande regeringen.

Herr talman! Arbetsmarknadsminister Per Ahlmark redogjorde i riksdagen den 16 februari 1978 för arbetet med den nya förtroendemannalagen och uttalade att det är regeringens målsättning att förelägga riksdagen en proposition för behandling under höstriksdagen. Paul Jansson har härefter — med åberopande av ett yttrande, som skulle ha fällts på ett företagarmöte av en folkpartistisk riksdagsman, att kommitté förslaget inte kommer att upphöjas till lag som det nu ser ut — frågat arbetsmarknadsministern om yttrandet är representativt för regeringens uppfattning i frågan och om regeringen följaktligen inte kommer att framlägga något förslag om ny förtroendemannalag för riksdagen. Det ankommer numera på mig att besvara den frågan. Jag föredrar att utan spekulationer om vad som kan ha sagts vid ett visst företagarmöte ge Paul Jansson ett direkt svar i själva sakfrågan. Per Ahlmark har redan sagt att vissa delar av kommittéförslaget har mött allvarlig kritik under remissbehandlingen, inte minst från rättsliga utgångspunkter, och att det behövs tid för analyser och överväganden med anledning av remisskritiken. Han har också sagt att vi kommer att ha kontakter med arbetsmarknadens parter i det vidare lagstiftningsarbetet och att det är regeringens målsättning att propositionen skall vara klar för behandling under höstriksdagen. Dessa uttalanden står fast.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag konstaterar också att jag råkar vara den förste som möter honom i hans nya ämbetsutövning i riksdagen. Det händer ju ganska ofta numera att företrädare för olika regeringspartier i skilda sammanhang uttalar sig på hela regeringens vägnar. Ibland är det enskilda statsråd som för visst partis räkning gör uttalanden, och sedan får man då konstatera att andra statsråd från andra partier tar avstånd från de här uttalandena. På senare tid har det också hänt att enskilda riksdagsmän — företrädare för de borgerliga partierna — ute i landet i ganska bestämda ordalag uttalat sig i vissa frågor på ett sätt som ger ett bestämt intryck av att de skulle vara representativa för regeringen i dessa frågor vad gäller förslaget till ny förtroendemannalag. Det är det här senare förhållandet som gjort att jag har ställt denna fråga till arbetsmarknadsministern, och jag vill ha svar på om det verkligen är så att de som gör dessa uttalanden — det har hänt på flera platser i landet — är representativa för vad regeringen tycker och tänker härvidlag. Jag har några bilder som jag vill visa på TV-skärmen och som kanske i någon mån förklarar att regeringen tycks ha fått kalla fötter då det gäller frågan om ny förtroendemannalag. Arbetsgivareföreningen säger nej, nej, nej till allting — Arbetsgivareföreningen har kommit fram till nio nej då det gäller en ny förtroendemannalag. Det framgår av den första bilden. Nästa bild visar vad moderata samlingspartiet och dess företrädare i utredningen har sagt. De säger i stort sett samma sak. Det är nej, nej, nej — man har samlat sig till sex nej i de här frågorna. Av nästa bild framgår vad andra har sagt. Bl. a. har Landstingsförbundet och Kommunförbundet i stort tillstyrkt förslaget, och bakom förslaget står också de båda mittenrepresentanterna i utredningen, folkpartiets och centerns representanter. nadsministerns förtroende, eller har regeringen för avsikt att köra över dem när och om ett förslag läggs fram?
Herr talman! Om själva propositionen skall vi ta upp debatt när den behandlas i kammaren. För dagen vill jag inte ge mig in i någon debatt. F. ö. tycker jag, herr talman, att det är av ringa intresse att diskutera vad som sagts på ett eller annat möte ute i landet i de här frågorna — hur förslaget skall tolkas och i vad mån det är representativt eller ej. Jag har gett beskedet att regeringen har målet att förelägga riksdagen en proposition för behandling under höstsessionen. Nu tycker jag att det är bäst att slippa ytterligare spekulationer i denna fråga, så att vi kan få arbetsro i departementet och få tid för egna analyser, kontakter med arbetsmarknadens parter och allt det övriga förberedelsearbete som förtroendemannalagen förtjänar. F. ö. måste jag, Paul Jansson, säga att det åberopade uttalandet egentligen är föga sensationellt. Låt mig exempelvis citera en av de remissinstanser som Paul Jansson nämnde, Landstingsförbundet. Landstingsförbundet skriver bl.a. följande: ”Styrelsen förutsätter att förslaget inte utan vidare bearbetning läggs till grund för lagstiftning.” Det är väl ungefär vad som har sagts vid det här mötet, och jag kan inte förstå att det är så märkligt, eftersom Paul Janssons socialdemokratiska vänner i Landstingsförbundets styrelse skrivit under i full enighet. Det är alltså inte fråga om något särskilt sensationellt uttalande.
Herr talman! Det är faktiskt inte ointressant, Rolf Wirtén, vad företrädare för folkpartiet säger ute i landet. Sveriges hantverksoch industriorganisation har nu på ett antal platser i landet inbjudit till diskussioner om förtroendemannalagen. Jag var själv med i Skövde vid ett tillfälle och står i stort sett bakom förslaget och tycker att det skall genomföras, och jag är i den situationen att jag kan säga detta, oavsett om det är fråga om ett företagarmöte eller ett fackföreningsmöte. Men när nu dessa folkpartister och centerpartister trängs ute på de här mötena av ibland ilskna företagare slår de till reträtt och säger att förslaget inte kommer att upphöjas till lag av den nuvarande regeringen. Detta har inte sagts bara vid det möte i Skövde där jag var närvarande utan på många andra platser i landet. Med tanke på de remissvar jag nämnt kan man därför undra om ett visst regeringsparti håller på att lägga locket på. Uppriktigt sagt tycker jag att den nye arbetsmarknadsministern som en av sina första uppgifter skall börja samla ihop de här folkpartisterna och tala om för dem att de inte skall göra några uttalanden i någon riktning, eftersom det skapas en stor osäkerhetskänsla bland människorna, om man behandlar saker och ting på det här sättet.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att både Per Ahlmark och jag inför kammarens ledamöter har deklarerat att regeringen har målet att förelägga höstriksdagen en proposition i denna fråga. Med det målet som utgångspunkt kommer vi att arbeta, och det finns ingen anledning att betvivla uttalanden som regeringen gjort på den punkten.
Herr talman! Får jag tolka detta så att arbetsmarknadsministern tar avstånd från de uttalanden som vissa borgerliga riksdagsmän gjort ute i landet, där det förklarats att regeringen inte kommer att upphöja förslaget till lag?
Herr talman! Jag har ingen anledning att ta avstånd från ett uttalande med den formulering som Paul Jansson använde i sin fråga, dvs. om det gäller att upphöja förslaget till lag som det nu ser ut. Det är sensationellt om ett utredningsförslag helskinnat klarar en remissomgång och beredning i departement och sedan kommer fram som propositionsförslag till riksdagen. Det är väl ganska självklart — jag har här bl.a. refererat till Landstingsförbundets uttalande — att man med tanke på de kritiska synpunkter som har förts fram kan finna det motiverat att göra ändringar i detta lagförslag.
Herr talman! Jag är medveten om att Landstingsförbundet har framfört sådana synpunkter. Men det har också, som jag tidigare sagt, i princip ställt sig bakom förslaget i dess huvuddrag. Jag har självfallet inte heller sagt att man inte skall studera remissvaren innan man tar ställning. Men då tycker jag också att det är lämpligt att trängda folkpartister på företagarmöten ute i landet inte uttalar sig på ett sådant sätt att det verkar som om regeringen hade bestämt sig för att icke lägga fram något förslag.

Herr talman! Det är besvärligt på arbetsmarknaden, och besvärligast är det för beklädnadsindustrin. Ute i handeln har den ekonomiska politik som regeringen bär huvudansvaret för sin återspegling i bl.a. minskade köp av kläder och skor. Pressar man den privata konsumtionen med minst 3 26 under en tvåårsperiod, så är det inte märkligt att förbrukningen av det vi kläder oss med och det vi går med minskar ungefärligen lika mycket. Det är vad som har skett. Om, som fallet är, arbetslösheten drabbar upp till 16-18 miljoner människor under 3-4 år i de länder där vi kunnat sälja våra produkter, är det heller inte överraskande att vår tekoexport gått ner med ett par procent. Det är vad som har skett. Vår egen marknad har varit fri för import från varje land, där man kan tillverka kläder och skor under vilka förhållanden som helst och till hur låga kostnader som helst. Priset på de varorna blir lågt. Lönen för sömmerskor i Sydkorea är omkring två kronor i timmen, i Hongkong omkring tre kronor. Det motsvarar mellan en tiondel och en femtondel av den svenska lönen inom branschen. Grossisten ochhandeln tjänar på det. Importen ökar. Det är vad som har skett. Sedan man slopade licenstvånpet den 1 juli i fjol, växte tillförseln av skor från utlandet bara på ett kvartaP från 80 96 till 87 26 av vad som förbrukades. På tekosidan är de senaste uppgifterna följande: importandelen av plagg, alla slag, överstiger nu 80 26. För vissa sorter ligger siffran omkring 90 96. Den här branschens problem är inte nya. Nedgångsprocessen började redan — Nr 98 i mitten av 1950-talet men gick då ganska långsamt. Utgångsläget var Torsdagen den emellertid helt annorlunda. Beklädnadsindustrin hade då ca 120000 16 mars 1978 anställda, och vi mötte de ekonomiska och näringspolitiska problemen under senare delen av 1950-talet optimistiskt. En hård satsning på verkstadsindustrin och byggandet gav skjuts åt vår ekonomi. Investeringsviljan var god. Behoven var stora. Kapitalknappheten löstes efter hand med ATP-reformen och omsättningsskatten. Den offentliga sektorn fick tillfälle att expandera. Skolan, vården, äldreoch barnomsorgen krävde mer och mer av personal. Sysselsättningsläget såg allmänt hyggligt ut, när vi stod vid 1950-talets slut och blickade framåt. Från ledande håll inom fackföreningsrörelsen kunde man säga: Vi accepterar strukturförändringar i vissa branscher, som exempelvis tekooch skoindustrin. Det är låglöneområden. Men förutsättningen för medverkan är att nya jobb kan ställas till förfogande, helst i bättre betalda arbetsområden. Det här var en rimlig princip — men inte invändningsfri. Efterhandsundersökningar i bl.a. Norrköping, som under en period av ca 15 år blev av med omkring 9 000 tekojobb, visade att mellan 20 och 25 96 av dem som fick sluta inte fick några nya arbeten, främst av åldersskäl och lokal bundenhet. Påfrestningarna både fysiskt och mentalt på enskilda skall inte förbises. Från samhällets sida kunde man inrikta sig på att söka bistå, underlätta förändringen, se till att strukturförändringens former blev mera socialt acceptabla. Fackligt krävde man mera tid för förhandlingar och gemensamma undersökningar. Ingen nedläggning förrän nya arbetstillfällen fanns tillgängliga, det var ett av kraven. Detta förutsätter att det går att få fram de nya arbetena. I det avseendet såg också 1960-talet gynnsamt ut, i en total belysning, även om lokala svårigheter fanns. 1960-talet kunde likaså uppvisa en hög investeringsnivå på de flesta områden av samhällsoch näringsliv, industri, bostäder, skolor, sjukhus, vägar osv. Produktiviteten i industrin ökade genomsnittligt med nära 7 96 per år under hela 1960-talet. Byggnadsindustrin och verkstadsindustrin gav flera hundra tusen nya arbeten. Service och offentlig verksamhet växte. Arbetskraften räckte inte till. Invandringen blev stor. Kvinnorna önskade i ökad omfattning arbete utanför hemmen och fyllde under senare delen av 1960-talet det växande arbetskraftsbehovet. Till bilden hör naturligtvis också den minskade arbetstiden och den förlängda semesterledigheten. Det var, herr talman, i den här utvecklingsfasen som vi på tekosidan hade att notera den första stora utflyttningsvågen ur landet. Företagen flyttade till främst Finland och Portugal. På några år fördes omkring 10 000 arbetstillfällen ur landet. Lönerna var väsentligt lägre i de länderna än i Sverige, och konkurrensen mot en stigande import sökte man klara genom utlandsetableringar. Men de jobben behövdes ju trots allt här hemma! Inte minst 35 Norrland ropade efter arbete för kvinnorna. Mera lika villkor i landets skilda delar hade som förutsättning nyetableringar i de sysselsättningssvaga och fattiga regionerna. Frågan ställdes: Kunde man inte stoppa flyttningsströmmarna av tekojobb och med hyggligt bistånd till teknisk utrustning även på beklädnadsområdet uppväga en del av kostnadsskillnaden i förhållande till exempelvis Finland? Försöken i den riktningen var bakgrunden till Eisersoch Algotsetableringarna i Norrland. Tyvärr har vi nödgats konstatera att svårigheterna med Norrlandsetableringarna blev större än man kunnat ana. Men även svårigheter är till för att övervinnas. I stället för att söka bibehålla produktion och sysselsättning ställer nu regeringen in sig på att via Statsföretag avveckla verksamheten på detta område som på så många andra. Jag läste uppmärksamt handelsministerns uttalande i går kring det handelspolitiska temat. Han sade bl.a. att då näringspolitiska åtgärder vidtas måste de inriktas på en omstrukturering av de företag som på sikt är livskraftiga och på en avtrappning i socialt godtagbara former av icke lönsam produktion. Enligt uppgifter är den nya koncernledningens plan för att nå den målsättning om lönsamhet, som regeringen och utskottsmajoriteten nu vill besluta om, att helt lägga ned verksamheterna i Skellefteå och Lycksele samt minska personalen med ytterligare 400 i Borås. Är det sådana förändringar som skall betraktas som socialt godtagbara former? Frågan är berättigad också utifrån de planer från den nya statliga tekokoncernens sida som tycks innehålla betydande investeringar i Finland och i andra lågprisländer. Det finns, herr talman, åtskilligt i regeringens hantering av de här frågorna som man blir betänksam inför. Till de sakerna hör redovisningen av den efterföljande handläggningen av företaget Rydboholm. När försörjningsberedskapsplanen diskuterades var vi kritiska mot bl.a. den snabba nedläggningen av Rydboholmsindustrin. Vi kunde se en nedläggning på längre sikt som nödvändig men ställde önskemål om längre avvecklingstid. Men på en punkt — detta var en viktig sådan — var vi upplysta om att produktionskapaciteten vid Rydboholm icke var erforderlig: i ett försörjningsprogram. Resignerande kunde vi alltså godta huvuddragen i propositionen från i höstas med en viss tidsförskjutning. De uppgifter vi nu under hand fått ger emellertid ett annat innehåll åt problemet. Produktionsutrustningen är i behåll och skall inte, som vi hade uppfattat, läggas i malpåse utan flyttas över till Norrköping för att där installeras och användas i produktion. Men det är en orimlig ordning att ta bort arbetstillfällena för omkring 130 människor i Rydboholm och Boråsregionen och flytta dem till Norrköping, söka efter ny arbetskraft där och ta upp produktionen igen. Riktigare hade varit att bibehålla verksamheten i Rydboholm, även om detta skulle ha föranlett omförhandling med berörda företag. Om det skulle leda till en ändring av villkoren, handelsministern, är vi beredda att välvilligt pröva det. Vi känner oss i detta avseende helt vilseledda. Uppenbarligen är det inte enbart oppositionen som i denna fråga känner sig överraskad, för att använda ett milt uttryck. Av interpellationsdebatten häromdagen kring Rydboholms problemet framgår att bl.a. herr Arne Persson kände sig både besviken och Nr 98 upprörd. Nog finns det väl anledning för regeringen att göra en omprövning av Rydboholmsproblemet. Herr talman! Vår diskussion i dag gäller antingen en total reträtt från samhällets engagemang för att lösa en del av sysselsättningsproblemen i norr eller en nyinriktning av politiken på ett väsentligt försörjningsområde för att försöka bevara en rimlig andel åt en egen industri. Diskussionen om att söka bevara den industri inom tekooch skoområdet som vi nu har kan inte föras utan att man också uppmärksammar att vi under de senaste åren har fått vara med om en helt annorlunda utveckling i fråga om ekonomi och sysselsättning. Ingen kan i dag säga: Det går an att lägga ned företag — nya jobb står lediga runt hörnet. Vi har fått skuggor över den tidigare utvecklingsoptimismen. Konkurrensen hårdnade på exportmarknaden. Det blev ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och minskad efterfrågan inom OECD. I land efter land hade man byggt upp en industri som tillverkade vad svensk industri förmådde prestera - om inte lika bra, så oftast billigare. Det var ingen självklarhet att vår verkstadsindustri skulle kunna fortsätta sin expansion och ge oss ersättningsjobben. Det har vi fått erfara under 1970-talet. Man fick inom industrin ägna mera tid och kraft åt att försvara positionerna. Om jag också bara nämner stålindustrin, varven och skogsindustrin, så gör jag det inte för att irritera industriministern utan bara för att konstatera vilka problemområden vi har att brottas med. Vi måste notera att vi just nu inte ser något påtagligt tillväxtområde för industrin som kan ersätta bortfall av jobb inom vissa områden. Visst har vi, herr talman, ett väldigt behov av nya tjänster inom den offentliga verksamheten och servicen, men det skall finnas en ekonomisk förutsättning för en effektiv, konkurrenskraftig industri. Problemen för beklädnadsindustrin måste ses i den här belysningen. I denna bransch har företagsnedläggningarna och sysselsättningsraset varit mest omfattande under de senaste åren. Antalet sysselsatta inom beklädnadsindustrin var i januari 1976 ca 58 000. I januari 1978 är siffran 46 000. Men för att få bilden klar kan man tillfoga att i fjol varslades inom den här industrin 5 674 personer om avsked och under januari-februari i år ytterligare ca 1 200 personer. Till detta skall läggas de uppgifter vi har fått i dagarna och senast i dag på förmiddagen. Det gäller varsel för 600-800 jobb i Algotsföretagen — den nya statliga koncernen. Nu är det fråga om ytterligare 200 varsel för anställda inom Eisers anläggningar i Halmstad, Sjöbo och Malmö. Det betyder sammanfattningsvis att under tre månader av det här året har vi ca 1000 varsel varje månad. Textilrådet och konfektionsindustriföreningen anförde inför näringsutskottet i en promemoria, daterad i januari i år, att ”om den nuvarande importandelen fortsätter och appliceras på 1977 års importandel, som ligger runt 80 26, torde konsekvenserna för tekoproduktionen i Sverige vara uppenbara”. Och promemorian fortsätter: ”Man måste utgå från att kraftiga 37 neddragningar i produktionen mycket snart resulterar i avveckling av produktionskapacitet. Den relaterade utvecklingen får alltså svårartade konsekvenser för såväl produktion, sysselsättning som försörjningsberedskapen inom tekosektorn.” Motsvarande synpunkter har framförts av de fackliga organisationerna, och industriverket har varnat för att vi inom en femårsperiod kan komma ned till ett sysselsättningstal för beklädnadsbranschen som är under hälften av vad det är i dagsläget. Det skulle resultera i att vi om något år har en kapacitet som bara täcker ca 15 96 av vad vi normalt behöver av kläder, och kanske 10 96 när det gäller skor. Under höstens diskussion av denna fråga ansåg vi socialdemokrater att behovstäckningen från den egna industrin borde vara omkring 30 96. Det är således förståeligt om vi redan under behandlingen i höstas av frågan om försörjningsberedskapen kände en stark oro för att de av regeringen föreslagna åtgärderna inte var tillräckliga. Det blev också ett enhälligt näringsutskott som samlades kring en skrivning som ställde förhoppningar på en regeringens samlade plan eller enhetliga grepp för att klara en framtida svensk beklädnadsindustri omkring den diskuterade 30-procentsnivån. Mera som en parentes, herr talman, vill jag säga att det bara kan bero på ovanan att bli emotsagd av sina egna vänner då industriministern Åsling i ett par debatter här i riksdagen under våren icke haft klart för sig att det var ett samstämt näringsutskott som hoppades på ett mera reellt förslag från regeringen i dessa frågor. Om de borgerliga ledamöterna i utskottet nu finner sig till freds med industriministerns proposition om tekostöd som komplement till handelsministerns förslag tidigare har de givetvis själva att svara på. Enligt utskottsmajoritetens skrivning förefaller det vara så. Det är inte enbart reservanterna i utskottet som har en mycket kritisk uppfattning om de förslag som här föreligger och känner stor besvikelse över att regeringen inte sökt presentera en samlad lösning på problemen. I stället fortsätter tuvhoppningen. Enligt Dagens Nyheter säger industriminister Åsling följande: ”Jag hade hoppats att vi skulle kunna klara Norrlandsfabrikerna, men de inom Eisers koncernledning som studerat läget säger att det inte går. Vi måste nu undersöka vad vi kan göra.” DN fortsätter: ”Åsling utlovar en plan för den totala svenska framtida tekoindustrin tidigast till försommaren.” Det är detta som jag avser när jag säger att det är en tuvhoppning som industriministern ägnar sig åt. Han lovar en plan gång efter annan utan att vi får en konkretisering av det som regeringen vill utföra. Beklädnadsarbetarnas förbunds ordförande uttalade häromdagen en allvarlig varning. Han sade att vad som nu skett är att grunden för 1980-talets tekoindustri håller på att raseras helt. Varningen är sannerligen icke obefogad. Socialdemokraterna har föreslagit lösningar som dels skulle ge oss en försörjningsberedskap vid en rimlig nivå, dels skulle bevara den huvudsakliga sysselsättning vi i dag har inom beklädnadsområdet. Vi kan inte se det som ett brott mot en frihandelsvänlig politik, om vi bestämmer oss för att möjliggöra för en egen industri att behålla omkring en fjärdedel av den — Nr 98 svenska marknaden. Den övriga delen, 70 å 75 926, kommer av allt att döma importen att ta hand om. Om man skall nå ett sådant resultat som vi eftersträvar erfordras att vi bestämmer oss för nivån för egen täckning och planerar industrin därefter. Fö Det innebär ju inte att vi vill ha ett skydd som konserverar vår produktion till storlek och teknisk utrustning. En fortsatt utveckling av produktiviteten är en förutsättning som naturligtvis i tid och längd kan påverka sysselsättningen även om produktionsutrymmet tas i anspråk. För att ge stöd åt ett sådant arrangemang får man då i inledningsskedet berätta om att inga avskedanden nu får ske. Vi säger därför nej till den neddragningsplan i den nya statliga tekokoncernen som regeringen under hand uppenbarligen har godtagit. Samtidigt måste vi söka trygga sysselsättningen genom bidrag från offentlig upphandling, avtalsmässig begränsning av importen, ändrad prissättning i handelsledet och strukturstöd. Att möjligheter finns visar, så långt vi kan bedöma, de färhandlingsresultat som regeringen åstadkommit med några av lågprisimportstaterna. Vi ger gärna ett erkännande härför. Vi skulle vara ännu mer till freds om regeringen också i dessa förhandlingar tog upp en diskussion om att i avtalen föra in någon form av social klausul, som inriktades på en ökad likställighet i arbetet och därmed konkurrensvillkoren. Men i motståndet mot andra åtgärder, som exempelvis skolicensieringen, är envisheten stor från regeringens sida. Enligt de uppgifter jag har och som jag redan hänvisat till steg skoimporten från tiden före licensieringens upphävande till efterföljande kvartal med ungefär sju procentenheter. Manne det bara var en ren tillfällighet, herr handelsminister? Vi har närmare preciserat våra förslag i motioner och reservationer, för vilkas innehåll andra företrädare för vårt parti kommer att redogöra. Vi känner en viss tillfredsställelse över att utskottets ledamöter har kommit överens på några punkter, främst om begäran av en tekodelegation men också om partsrepresentanter. Men, herr talman, delegationens uppgift blir omöjlig om den inte får arbeta med mer bestämda besked om vad vi ställer upp som mål för dess arbete i fråga om omfattning och karaktär på den industri vi vill bevara. Vi måste också ge den tidsutrymme och medel för att ge trygghet åt företag och anställda i en så betydelsefull verksamhet som det här är fråga om. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som den socialdemokratiska utskottsgruppen har fogat till betänkandet.

Herr talman! Socialdemokraterna har till näringsutskottets betänkande 1977/78:41 fogat sju reservationer som jag inledningsvis vill yrka bifall till. Rune Johansson i Ljungby har i sitt anförande gett en översiktlig och allmän beskrivning av den ekonomiska och industriella utvecklingen och också om tekoindustrin i sammanhanget i det här landet. Han har även angett 39 socialdemokraternas förslag till hur man i stort skall gå till väga för att lösa de här problemen. Jag skall därför i mitt anförande ta upp våra motioner och de reservationer vi fogat till betänkandet och också något ta upp det förslag till en statlig tekokoncern som regeringen lagt fram. Det bör vid det här laget stå helt klart för alla i den här kammaren att krisen inom tekoindustrin är långt allvarligare än vad man tidigare trott. Den negativa utvecklingen har accelererat under den senaste tiden, och vi är nu när det gäller flera tekoprodukter långt under den gräns som kan tolereras ur försörjningsberedskapssynpunkt.

Vi hade nämligen i den socialdemokratiska motionen krävt en sådan plan, men i propositionen 42 fanns ingen sådan plan redovisad. När vi nu fått den proposition vi väntat på — nr 37 — nödgas vi konstatera att regeringen inte heller där har angett någon målsättning eller någon långsiktig plan för tekoindustrin. Vi har alltså både i motion 47 och i motion 1643 begärt en sådan samlad plan och målsättning för den svenska tekoindustrins framtida utveckling, men utskottets borgerliga ledamöter har inte gått oss till mötes. Det måste anses som självklart att om vi skall klara försörjningsberedskapen, sysselsättningen och omstruktureringen inom teko, måste vi först och främst ha en målsättning och sedan lägga upp en plan för hur vi skall nå detta mål. Gör vi som den borgerliga regeringen länge gjort, som bara skjuter problemen framför sig, så kommer den svenska tekoindustrin att försvinna. Den är faktiskt med rasande fart på väg. Socialdemokraterna har i sina motioner visat vilka vägar man bör gå. Vi begärde i motionen inrättande av en särskild delegation för att leda och samordna de åtgärder som behöver vidtas på olika områden för att omstrukturera och effektivisera tekoindustrin. Till denna begäran har utskottsmajoriteten varit positiv så till vida att man menar att förslaget skall noga övervägas. Vi menar emellertid att man nu borde begära hos regeringen att en delegation inrättas, och vi har också reserverat oss på den punkten. Vi har i motion nr 47 när det gäller upphandlingen av tekovaror ansett att den nuvarande skyldigheten för vissa myndigheter att samråda med överstyrelsen för ekonomiskt försvar för beställningar skall utsträckas till att gälla alla myndigheter och att denna samrådsskyldighet också skulle gälla Kommunoch Landstingsförbunden, när det gäller anbud av mer omfattande upphandling av tekooch skoprodukter. Även där har utskottsmajoriteten varit positiv så långt att man anser att regeringen nu bör överväga att utsträcka samrådsskyldigheten vid upphandlingen av tekovaror. Men man vill så att säga inte lagfästa detta. Även om vi på den punkten inte ”nådde ända fram” , anser vi att vi nu kan nöja oss med den framgång vi haft pådenna — Nr 98 punkt. Torsdagen den Innan jag går in på reservationerna 3 och 5, som gäller skorna, skall jag 16 mars 1978 nämna några ord om reservation nr 4, som gäller detaljhandelns prissättningsmetod. Vi har i motion nr 47 pekat på att det finns ett omfattande material som belyser den faktiska situationen i fråga om konsekvenserna av de prissättningsmetoder som nu tillämpas av detaljhandeln. Den socialdemokratiska regeringen gav också 1974 statens prisoch kartellnämnd i uppdrag att försöka förhandla fram andra principer för påläggen, men dessa förhandlingar blev resultatlösa. Detaljhandeln använder sig av ett procentuellt påslag. För att belysa hur prissättningen kan slå kan jag nämna att under hösten 1976 låg importpriserna på långbyxor i genomsnitt 10 kr. lägre, på skjortor och blusar 20 kr. lägre samt på kostymer, överrockar och kappor mellan 40 och 45 kr. lägre än de svenska tillverkarnas priser. För samtliga plagg låg importpriserna omkring 25 96 lägre än priserna på motsvarande svensktillverkade varor. I den undersökning som gjorts om detta framhålls att prisskillnaderna i leverantörsledet förstärks i detaljhandeln, beroende på det tillämpade påläggsförfarandet. Trots detta fäster den borgerliga regeringen nu sina förhoppningar vid att det nya utredningsarbete som den initierat — och som skall vara klart våren 1978 — skulle leda till ändrade prissättningsmetoder. Utskottsmajoriteten vill inte heller gå med på vårt krav att om inte en frivillig överenskommelse i saken kommer till stånd inom branschen, så bör frågan regleras genom lagstiftning. Man litar helt på branschens goda vilja, trots att det tidigare visat sig att den viljan inte finns. I motion nr 601, som väcktes under allmänna motionstiden av socialdemokraterna i försvarsutskottet, tar man upp åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen på skoområdet. Det står nu helt klart att de åtgärder som regeringen föreslog i propositionen 1976/77:85 endast haft en uppehållande effekt. Den propositionen kritiserades också från socialdemokratiskt håll, och man visade i en motion vilka åtgärder som behövde vidtas för att klara försörjningsberedskapen och att ett betydligt aktivare samhällsengagemang var nödvändigt. Vad som anfördes i den motionen har tyvärr visat sig stämma. Vi är nu skrämmande nära den nivå på 2,5 miljoner producerade skor som regeringen fann önskvärd i propositionen 85. Skoimporten har fortsatt att öka, och i dag är 80 96 av läderskorna importerade. Man kan inte bortse från att de importrestriktioner som den borgerliga regeringen avskaffade är en bidragande orsak. Importen ökade markant under 1977. Motionärerna begär nu en omprövning av föregående års riksdagsbeslut och anvisar också riktlinjer för politiken för att trygga försörjningsberedskapen. Den borgerliga majoriteten i utskottet vill inte tillstyrka motionärernas krav trots att man måste inse att det behövs snabba åtgärder och att det är nödvändigt med en samordning av skoföretagen. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen, om så visar sig nödvändigt, 41 vidtar erforderliga åtgärder. Om de åtgärderna kommer att baseras på det förslag som skodelegationen under ledning av professor af Trolle har lagt fram innebär det att man för att klara försörjningsberedskapen behöver pumpa in ett drygt hundratal miljoner kronor i skobranschen. I de förslag som jag har sett från skodelegationen finns det ingenting om att man skall ha ett samhällsengagemang eller att man på något sätt skall samordna företagen inom skobranschen. Men detta kanske handelsministern kan ge besked om. Jag kommer nu in på förslaget i propositionen 73 om en statlig tekokoncern. Socialdemokraterna har i motionen 1643 slagit fast att vi inte har något att erinra mot ett statligt textiloch konfektionsföretag. De anställda inom Algotst.ex. har vid ett flertal tillfällen krävt detta, och jag framförde också de kraven vid vår förra debatt om tekoindustrins framtid. Men det finns en del frågor i propositionen som det finns anledning att kritisera. Först och främst har inte industriministern i propositionen angett någon målsättning för tekoindustrin i dess helhet och f. ö. inte heller för den statliga tekokoncernen. Men han går ändå med på att mellan 1 500 och 2 000 personer skall avskedas under en tvåårsperiod inom det statliga bolaget. Risken för att det blir fler är väldigt stor. Vi har, som Rune Johansson i Ljungby tidigare nämnde, i pressen sett att 400 anställda vid Algots i Borås skall varslas om uppsägning och att fabrikerna i Lycksele och Skellefteå skall läggas ner. Det är Algots företagsledning som har lagt fram förslaget. Vi har i morgonekot i radion i dag hört att Eiser kommer att varsla vid sina anläggningar i Halmstad, Sjöbo och Malmö. Inom Eiser kommer man också att lägga ner fabrikerna i Ångermanland vid årsskiftet, om inte väsentliga statliga bidrag ges. Beklädnads fackliga representanter i den programgrupp som arbetar med Algots framtida organisation har efter vad vi erfarit inte på något sätt ställt sig bakom de framförda förslagen utan kommer att avvisa dem och lägga fram egna förslag.

De som sägs upp från Algots ska inte behöva lämna företaget innan nya arbeten är ordnade.” Jag vill fråga industriministern hur han ser på förslaget och vilka åtgärder han ämnar vidta med anledning av det varsel Eiser har aviserat. Ge besked, Nils G. Åsling! Jag vet att det sitter flickor på läktaren och väntar på det. Anser herr Åsling att detta är acceptabelt? Jag vill erinra om att enbart under januari-februari i år har ca 1 200 anställda inom teko varslats om uppsägning och att sedan 1970 mer än hälften av alla inom beklädnadsindustrin berörts av varsel. Vad en nedläggning av fabrikerna i Lycksele och Skellefteå skulle innebära för de anställda kan innefattas i ett enda ord, nämligen katastrof. Hagar Normark kommer i sitt anförande att närmare beröra konsekven serna av en nedläggning av fabrikerna i Västerbotten. Låt mig bara säga att jag anser det vara förunderligt att man inte inväntar de förslag till alternativa sysselsättningar för Algots anställda som arbetsgrupper på olika håll arbetar med. Vi har också i vår partimotion krävt att inga väsentliga personalnedskärningar får ske inom det statliga bolaget innan statsmakterna fastställt en plan för den svenska tekoindustrins utveckling. När det gäller våra företag i Västerbotten skulle jag vilja fråga mina borgerliga kolleger på Västerbottensbänken var de står när det gäller Algots i Västerbotten. Rune Ångström från Lycksele, Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund, Börje Hörnlund och Svea Wiklund från Skellefteåområdet: Godtar ni dessa besked som vi fått via pressen om nedläggning av två fabriker? Jag kommer noggrant att följa röstningen i kammaren. Den omstruktureringsperiod som föreslagits i propositionen anser jag vara för kort, speciellt för ett ekonomiskt så nedkört företag som Algots. Det förefaller orimligt att begära att företaget på så kort tid skall bli ekonomiskt lönsamt. Man har i propositionen inte på något sätt tagit in samhällsekonomiska eller regionalpolitiska bedömningar — något som var mycket väsentligt vid etableringen av Algots i Norrland — utan regeringen förlitar sig helt på företagens sociala ansvar. Hur det fungerar har vi sett i många andra sammanhang, och vi har nu fått ytterligare bevis genom de föreslagna åtgärderna inom Algots. Socialdemokraterna har i reservationen 7 följt upp de krav man ställt angående sysselsättningen och instämmer i vad minoriteten i arbetsmarknadsutskottet anfört i sitt yttrande till näringsutskottet, nämligen att produktionen bör hållas på nuvarande nivå i avvaktan på en samlad plan för tekoindustrins framtida utveckling och att personalinskränkningar i de statliga företagen inte bör förekomma. Man bör också sträva efter att undvika nedläggningar och personalinskränkningar i de privata företagen. Så till sist, herr talman, några ord om medelstillskottet till Statsföretag. Vi motsätter oss inte att Statsföretag AB får ett medelstillskott på 190 milj.kr., men vi tvivlar starkt på att de pengarna kommer att räcka. De är vad vi kan förstå i stort sett redan intecknade, och det kan innebära att nedläggningar inom den statliga koncernen kommer att ske i snabb takt. Det har vi redan fått belägg för. Vi tog upp våra farhågor i utskottet och försökte få de borgerliga ledamöterna att gå med på en skrivning som innebar att man skulle kunna ompröva finansieringen om våra farhågor visade sig vara riktiga. Men inte ens en så stillsam begäran kunde man gå med på. Vi har alltså framfört våra krav i en reservation, som jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Vi kan i näringsutskottets betänkande konstatera att vi haft framgång med vissa av våra krav dels genom bifallsyrkanden, dels genom positiva skrivningar. Det är bara att beklaga att den borgerliga utskottsmajoriteten inte har följt våra motionskrav helt. Förhoppningsvis kommer detta att ändras här i kammaren i dag. Jag är nämligen övertygad om att det kommer att visa sig att de förslag som vi har ställt och de vägar som vi har angett för att lösa tekoindustrins problem måste till om vi skall klara tekoindustrins framtida utveckling. Herr talman!

Herr talman! Regeringen och nu riksdagens näringsutskott vill att ett kortsiktigt vinsttänkande skall styra politiken inom tekoområdet. Tekobranschen har sedan 1965 minskat antalet sysselsatta med hälften. Nu skall minskningen fortsätta, fastän i dag i statlig regi. Nedläggningspolitiken vid det snart beslutade statliga tekoföretaget skall komma att omfatta inemot 2 000 arbetstillfällen. 2000 människor skall mista sina jobb. Jag undrar: Kan utskottets talesmän se dessa 2 000 i ögonen och säga att man har gjort allt för att rädda dessa människors rätt till arbete? Möt dem och säg att de blir arbetslösa men att de ju får bli arbetslösa under en omstruktureringsperiod. Se dem i ögonen och säg att företagen ju skall ge vinst. Tala sedan till dem om företagens sociala ansvar. Bered er dock på att dessa människor inte kommer att tro er. För dem skall arbetslösheten bli verklighet. De skall mot sin vilja ställas utanför produktionslivet. Deras förmåga att arbeta skall inte komma till användning. Det de kan, den yrkeskunskap som de har skaffat sig, skall nu bli värdelös. De kamratband och den arbetsgemenskap som de har skapat trots ett slitigt och lågavlönat arbete skall lösas upp. Det är deras arbete det gäller. För riksdagen är deras arbete bara en fråga bland många. För dem gäller det livsvillkoren. Detta borde kammarens ledamöter ha i åtanke, när vi nu snart går till beslut. Det är lätt att fatta beslutet om att ”de statliga insatserna bör ta sikte på att den nya tekokoncernen inom ett par år skall bli lönsam. Detta mål kan medföra att personalstyrkan i koncernen kommer att minska.” Det är lätt för riksdagsmajoriteten att uttala detta, men det är värre för dem som skall bli övertaliga. Det är lätt för riksdagen att säga: ”Hur detta skall genomföras bör primärt ankomma på företaget och de anställda.” Men för dem som snart inte är anställda blir det desto värre att genomleva. Och de utskott som har behandlat ärendena och den riksdagsmajoritet som snart röstar igenom utskottens och regeringens åsikter skall inte på detta sätt få skjuta frågan ifrån sig. På förslag av regeringen kommer riksdagsmajoriteten snart att fatta beslut som ökar arbetslösheten. Finns det då alternativ? Ja, sådana måste finnas och de finns. Men de passar kanske inte de höga herrar som styr och ställer. Och de passar inte Algotsledningen och regeringen, som redan har beslutat att avskeda 700 anställda inom Algots, som ju skall ingå i det statliga tekoföretaget. Så har vi dessutom det tidigare i dag åberopade beskedet från Eiser i Halmstad, Sjöbo och Malmö med troliga konsekvenser för företaget i Ångermanland. Dessa beslut kommer alltså innan riksdagen har sagt sitt. Så Nr 98 säkra är de att nedläggningspolitiken skall få stöd här. Torsdagen den Reaktionen mot det här sättet att handskas med frågan mötte jag direkt 16 mars 1978 bland anställda i Algots Nord i Skellefteå den dag i förra veckan när radion på morgonen hade förmedlat beskedet. Just det här var man upprörd över, För. medan man f. ö. konstaterade att man nu äntligen vet hur det ligger till och kan agera därefter. Man agerar också, för det finns alternativ. Företagen behöver inte drivas bara efter företagsekonomiska linjer. Produktionen kan upprätthållas av samhälleliga och mänskliga hänsyn. Den grundprincipen skulle kunna läggas i botten, och utifrån den skulle vi sedan kunna använda de utredningsresurser och de experter som finns för att planera en produktion som försvarar sysselsättningen. Vi skulle kunna ta ett krafttag för att rädda jobben, och skulle vi efter ordentliga satsningar ändå finna nedskärningar oundvikliga, så skulle vi inte nöja oss med det som kallas omstruktureringsperioder utan i stället se till att ingen behövde lämna sitt jobb förrän det fanns ett nytt arbete. Det här går att planera, men då måste de arbetande människorna sättas främst och inte kapitalistiska vinstprinciper. Vänsterpartiet kommunisterna har i sina motioner i det ärende vi i dag behandlar visat den enda möjliga vägen, om man är intresserad av att rädda jobben och ta till vara den yrkesskicklighet som finns och den produkttradition som har utvecklats. Vi säger: Tekobranschen måste planeras. Den statliga delen bör ges inriktningen att med basplagg och s.k. basserier av slitstarka material skapa ett alternativ till modehetsen. Importandelen bör nedbringas med tio procentenheter under en treårsperiod — importen är dikterad av kapitalintressen och baseras i hög grad på skandalösa förhållanden för anställda, exempelvis i Sydkoreas textilindustri. Dessutom bör det övervägas att särskilt förbjuda kapitalflykt för tekobranschen. Vidare måste ett program snabbt utarbetas för att bryta Sjuhäradsbygdens ensidiga tekoberoende genom att statliga industrier inom andra områden lokaliseras dit. Riksdagen kan besluta sig för att bryta nedläggningspolitiken. Men då bör den pressa fram en politik i enlighet med de riktlinjer vi anfört, inte fortsätta med det som Rune Johansson karakteriserade som tuvhoppning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motioner 1977/78:48 och 1314.

Herr talman! Tekobranschens utveckling har sedan 1960-talet kännetecknats av en fortgående minskning i fråga om både produktion och sysselsättning. Näringsutskottet påpekar i det betänkande som kammaren nu behandlar att under de senaste två åren har branschens läge — trots att en lång rad av stödåtgärder satts in från samhällets sida — försämrats mycket snabbt. Det är uppenbart — som jag tidigare framhållit då vi här i kammaren debatterat dessa frågor — att statliga stödåtgärder inte är enda vägen till ökad sysselsättning. Tekobranschens problem sammanhänger främst med kost 45 nadsutvecklingen, vilket ingen av de föregående talarna har berört. Den kraftigt ökade importkonkurrensen talar sitt tydliga språk. I betänkandet redovisar utskottet att totala antalet sysselsatta sedan 1965 har minskat med mer än hälften och i november 1977 uppgick till ca 44 000, varav 38 700 kollektivanställda. Den stora skillnaden i jämförelse med andra länder när det gäller den svenska kostnadsutvecklingen har bl.a. inneburit att importandelen på konfektionssidan är extremt hög — uppskattningsvis bortåt 80 96! Enligt uppgifter som jag inhämtat visar en prognos för 1978 att de svenska arbetskraftskostnaderna inom tekobranschen inkl. arbetsgivaravgifter och övriga sociala kostnader beräknas uppgå till ca 35 kr. per timme. Inom Sverige är timlönen i jämförelse med andra branscher ändå låg, men trots detta förhållande är motsvarande kostnad i Finland beräknad till ungefär hälften av det nämnda beloppet. Skillnaden i förhållande till England är ändå större. Prognosutfallet för 1977 — med reservation för kursvariationer — pekar på drygt 23 kronors skillnad! Självfallet är skillnaderna ännu större vid en jämförelse med des.k. lågprisländerna. Man frågar sig därför hur man skall få de svenska konsumenterna att betala mellanskillnaden. Priserna baserar sig ju på de faktiska tillverkningskostnaderna. Utskottet erinrar i betänkandet om industriverkets bedömning att produktionsvolymen inom trikåoch konfektionsindustrin i början av 1980-talet kommer att ligga 30-35 96 under 1976 års nivå. Statistiska centralbyråns framtagna produktionsindex — till vilket branschens företrädare hänvisade då upplysningar lämnades inför utskottet — visar att redan tredje kvartalet 1977 har produktionen i förhållande till 1976 för beklädnadsindustri utom skor minskat med 33 96. Utvecklingen har alltså och dess värre gått oändligt mycket snabbare än vad industriverkets utredare förutsåg. Redan tre kvartal efter det att utredningen Kläder i kristid lades fram har man kommit ned till en nivå som industriverket bedömde skulle inträffa först i början av 1980-talet. Räknar man med produktionsindex — fortfarande enligt statistiska centralbyrån — kan konstateras att produktionen för tredje kvartalet 1977 uppgick till endast 43 96 av 1968 års volym samma kvartal.

Eftersom beräkningarna är gjorda i löpande priser betyder detta med hänsyn till inflationen att utvecklingen är sämre än vad de redovisade siffrorna antyder.

Som exempel kan nämnas att tillförseln av kostymer tre kvartal 1977 jämfört med motsvarande tidsperiod 1976 minskat från 233 000 till 171 000 plagg samtidigt som importen ökat från 146 000 till 162 000 plagg. Medan importen har stigit har alltså den svenska andelen av produktionen blivit allt mindre. Det är bl.a. mot denna bakgrund som man skall bedöma de nu aktuella insatserna för att underlätta strukturomvandlingen inom tekobranschen. Självfallet kommer utomordentligt stora krav att ställas på företagen i den strukturella anpassning som måste ske. Det måste bli fråga om omställningar vad gäller produktionsinriktning, teknisk uppläggning och arbetsorganisation. Utskottet har i betänkandet behandlat två propositioner. I den första propositionen föreslås åtgärder för att säkra försörjningsberedskapen på tekoområdet. I den senare propositionen omfattar förslagen åtgärder som innebär ett vidgat statligt ägarengagemang inom branschen. Kortsiktigt är det fråga om åtgärder för att säkra sysselsättningen med nuvarande struktur och arbetsorganisation. Långsiktigt måste det bli fråga om en anpassning till de förändrade marknadsförutsättningar som råder. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Ansvaret för de strukturella omställningarna i berörda företag åvilar naturligtvis främst företagen och de anställda. Parterna får nu — genom statens stöd —-större ekonomiska möjligheter att utöva detta ansvar. Det finns därför inte några skäl att staten tar över ansvaret på sätt som nyss har påkallats. Däremot är det viktigt att staten inser sitt övergripande ansvar för utvecklingen inom tekobranschen och näringslivet i sin helhet. I den nuvarande marknadssituationen med hårdnande konkurrens — främst från andra länder vad gäller tekosektorn — betyder självfallet stödinsatser insatta punktvis stor risk för att snedvridning av konkurrensen uppstår och att utslagning av företag kan komma att ske på andra håll än där punktinsatserna har gjorts. Min personliga reflexion beträffande tekobranschens situation är att insatserna behövs men sannolikt är för små för att fullt ut lösa alla de problem som denna bransch nu har. Men paradoxalt nog kan insatserna medföra att problemen flyttas till andra företag inom samma bransch som i dag kan klara sig utan samhällets stöd.

Herr talman! Bara en fråga till herr Sten Svensson: Var ligger den nivå för produktionskapaciteten som ur försötjningsberedskapssynpunkt skulle kännas oroande för herr Svensson?
Herr talman! Sten Svensson uppehöll sig väldigt mycket, speciellt i inledningen av sitt anförande, vid att den låga lönsamheten och kostnads utvecklingen skulle vara den främsta orsaken till de bekymmer vi har inom tekoindustrin. Vi vet mycket väl att lönerna inom tekobranschen här i Sverige ligger högre än i de länder som Sten Svensson jämförde med och naturligtvis ännu högre än i lågprisländerna. Man får en känsla av att Sten Svensson menar att problemen inte skulle ha uppstått eller i varje fall skulle lösas med sänkta löner inom tekoföretagen här i landet. Är det Sten Svenssons mening? Vi vet ju att tekobranschen är en låglönebransch i det här landet jämfört med annan industri. Sten Svensson talar också mycket om omfattningen och inriktningen av stödåtgärderna, att planeringen fortgår, att han utgår ifrån att regeringen skall vidta snabba åtgärder om det visar sig nödvändigt, att olika instanser följer utvecklingen och att man håller på med den långsiktiga planeringen. Men, Sten Svensson, vad vi begärt är att planeringen och målsättningen skall vara klara innan man sätter in en mängd stödåtgärder. Det är det väsentliga — att först ha målet klart för sig för tekobranschens utveckling i det här landet och sedan genom en planering visa hur det målet skall nås. Sten Svensson är också mycket oroad och vill gärna påpeka att statliga företag inte skall få fördelar framför privata, som ändå kan ha en lönsamhet och klara sig. Det är alldeles riktigt, och det håller vi med om. Men statliga företag skall inte heller ha sämre förutsättningar. Jag vill bara påpeka vad som står i propositionen 73, att man i den statliga koncernen under 1978 och 1979 inte skall erhålla statliga lån, lånegarantier eller bidrag av industrioch sysselsättningspolitisk natur för tekoindustrierna inkl. s.k. äldre stöd. Detta får man alltså inte under den här omstruktureringsperioden på två år, trots att vi vet i dag att de 190 miljonerna som man ger den statliga tekokoncernen inte kommer att räcka till.
Herr talman! Sten Svensson tar i dag, som det så ofta har gjorts i debatten om den svenska tekokrisen, upp kostnaderna för svenska produkter i förhållande till importerade. I tidigare debatter har ju importberoendet försvarats med ett ständigt upprepande av fördomen, att den handel som domineras av stora internationella truster kan kallas fri, och att man vill slå vakt om denna fria handel. Vi anser naturligtvis också att det är angeläget med ett omfattande internationellt handelsutbyte. Men eftersom det här just inom tekobranschen så påtagligt sker på kapitalets villkor, genom att kapital och produktion flyttas till sådana ställen där man mest skoningslöst kan utnyttja arbetskraft, så hävdar vi att en reglering måste tillämpas. Och i den akuta situation som svensk tekoindustri befinner sig i är det nödvändigt med importbegränsningar. Nu tar Sten Svensson upp frågan om hur man skall få konsumenterna att betala skillnaden mellan det pris som sätts på importerade varor och det pris som måste åsättas svenska varor. Jag vill då upprepa den fråga som ställdes i fjolårets debatt — jag tror det var bl.a. av Lilly Hansson och Karin Nordlander —om man inte ändå måste säga att svenska tekoföretag i det avseendet själva har litet på sitt ansvar, eftersom de dels flyttat delar av verksamheten utomlands, dels i hög grad har gått över från att producera till att också importera en stor del av de produkter de sedan säljer. Man tog också upp frågan om det inte från samhällets sida måste krävas viss insyn i hur försäljningsledet organiseras. Det jag har sagt i mitt inlägg exempelvis om planeringen av tekoindustrin innefattar självfallet också den delen av verksamheten.
Herr talman! Vi hörde Eivor Marklund i sitt inledningsanförande komma med receptet att vi skall byta ut vårt nuvarande blandekonomiska system enligt alla de förslag som vpk redovisar. Detta är ju konsekvent av vpk — det leder otvivelaktigt till att vi byter samhällssystem. Vi vet hur det fungerar på andra håll i världen. Vi vet inte hur det kan bli i Sverige, men vi vill inte ta risken att få motsvarande följdverkningar. Beträffande Rune Johanssons i Ljungby fråga vill jag fråga tillbaka, om socialdemokraterna vill följa Eivor Marklunds recept att byta ekonomiskt system, att avskaffa vår nuvarande marknadsekonomi. Svaret på Rune Johanssons fråga är att nivån måste anpassas till de ramar och de krav som marknadsekonomin förutsätter. Det måste gå att sälja de produkter vi tillverkar i vårt land. Skillnaden i pris har säkert alla svenska turister märkt när de handlat textilvaror utomlands, t.ex. i London. Skillnaden beträffande arbetskostnader har, som jag tidigare redovisat i debatten, ökat oroväckande mycket. Skillnaden i arbetskostnader per timme inkl. sociala kostnader mellan Sverige och Finland var 1972 8:30 kr., 1973 8:80 kr., 1974 8:87 kr., 1975 11:10 kr., 1976 14:16 kr. och 1977 16:38 kr. När det gäller England var motsvarande utveckling från 1972 8:80 kr., 10:80 kr., 11:75 kr., 15:70 kr., 19:21 kr. och 23:10 kr. Skillnaderna har ökat mest under åren 1975-1976. Jag frågar: Kan detta verkligen få fortsätta? Vad är då socialdemokraternas alternativ? I budgetalternativet föreslår de 13 olika avgiftsoch skattehöjningar som skall inbringa bortåt 9 miljarder mera. Är höjningar av arbetsgivaravgifter och skatter i övrigt en näringsvänlig politik? Höjda arbetsgivaravgifter drabbar inte importen, däremot svensktillverkade varor. De svenska företagen måste höja priserna — medan importen går fri.
Herr talman! Jag skulle vilja tillfråga de ärade lyssnarna i kammaren om det var någon som uppfattade vid vilken nivå herr Svensson anser att produktionskapaciteten från beredskapsförsörjningssynpunkt skulle bli oroande. Det var ju egentligen goddag-yxskaft. Herr Svensson litar uppenbarligen till att de fria marknadskrafterna har en utslagningsmekanism som skall få verka till det bittra slutet. Men jag förmodar att handelsministern, och kanske industriministern, kommer tillbaka till de här frågorna i en mera reell debatt. Vi är ute efter att realistiskt diskutera detta och att medverka till åtaganden som ger oss en rimlig försörjningsberedskap. Metoderna för att komma dithän må vi nogsamt diskutera. Men herr Svensson svarar alltså inte i en saklig debatt på den fråga det gäller.
Herr talman! Jag hörde i Sten Svenssons första inlägg att han tidigare hade uppfattat inbyggda hot om socialisering i socialdemokraternas agerande. Vi döljer inte på något sätt att vi vill ha ett ökat samhällsansvar för den här delen av industrin. Vi säger i motionen till regeringens proposition om statliga textiloch konfektionsföretag, att vi t.o.m. anser att man bör överväga om inte fler företag än de av regeringen föreslagna kan förstatligas eller i någon form knytas till verksamheten, så att man verkligen kan åstadkomma en planering av branschens utveckling. Sten Svensson har alldeles rätt uppfattat att jag också på det här området kritiserar det blandekonomiska systemets brister. När det sedan återigen gäller priserna så har jag just fått i min hand skriften Prisoch kartellfrågor, där det påläggsförfarande som finns inom detaljhandeln förklaras. Det är ett procentuellt högre men i kronor räknat lägre pålägg på importvaror än på svenska varor, och detta gör att prisskillnaderna i leverantörsledet förstärks i detaljhandelsledet. Betyder inte detta att man måste få till stånd ett annat påläggsförfarande, en annan prissättningsmetod, ungefär som det som nämns i reservationen 4, som också vpk-gruppen kommer att stödja?
Herr talman! Sten Svensson fortsätter bara att räkna upp skillnaderna i timpenning mellan olika länder och undviker helt att svara på den fråga jag ställde, om han menar att lönerna i vårt land skall sänkas. Sedan talar han om ett samhällsengagemang, ett ökat statligt inflytande, som vi tog upp i förra tekodebatten, och han talar då om ett understucket hot om socialisering. När vi talar om ett statligt ägarengagemang gör vi det utifrån uppfattningen att när de privata företagen inte på något sätt klarar av en situation måste staten gå in med ett ökat engagemang. Om det sedan blir ett helt statligt ägande eller om man kan klara det på annat sätt är egalt. Men om staten äger företag så innebär inte det, enligt vår mening, en avveckling av de statliga företagen, som man nu nästan blir misstänksam är meningen när staten nu går in och bildar en statlig tekokoncern. Vi har ju märkt redan innan vi över huvud taget har fattat beslutet här i dag, att man börjar med avvecklingen. Men så ser inte vi på ett statligt ägarengagemang.
Herr talman! Till Lilly Hansson vill jag säga att lönerna inte avgörs av riksdagen — jag trodde att Lilly Hansson kände till att lönerna är en utpräglad förhandlingsfråga. Nu är det emellertid inte fråga om att lönerna skall pressas ner, utan det är fråga om att bevaka skatter och andra kostnader som framkallar höga kompensationskrav. Rune Johansson i Ljungby svarade inte på huruvida vi skall byta ekonomiskt system. Är vi då överens om att bibehålla nuvarande blandekonomiska system? När det gäller Rune Johanssons fråga till mig, så är mitt svar — jag upprepar det: Vi skall ha en sådan nivå att det går att sälja varorna. Eller menar Rune Johansson att vi skall tillverka varor som inte går att sälja? I de sju reservationer som socialdemokraterna har redovisat till betänkandet har jag inte hittat några som helst förslag som innebär att man nedbringar kostnaderna för företagen. Men detta är av vital betydelse för att hålla nere priserna på svensktillverkade varor, det har jag flera gånger givit uttryck för. Som jag nyss påpekade har ni i stället i alternativet till budgetpropositionen föreslagit ännu flera skattehöjningar, som ytterligare trissar upp priserna och framkallar nya kompensationskrav från löntagarorganisationerna vid förhandlingarna. Eivor Marklund tog i sin förra replik upp frågan om åtgärder beträffande importen, och jag vill med anledning därav säga att det i den nuvarande situationen är mycket viktigt för vårt land att vi respekterar de regler som finns på det handelspolitiska området. Om vi inte gör det, kan vi drabbas av motåtgärder med allt vad de kan innebära av negativa följdverkningar för de människor som är direkt beroende av exporterande företag. Vårt välstånd är i avgörande grad beroende av vår möjlighet att hävda oss på världsmarknaden. Vad gäller de handelspolitiska problemen kan vi notera att de nyligen träffade bilaterala avtalen med en del lågprisländer ingåtts enligt en ny princip, varigenom möjligheter att utnyttja kryphålen i avtalen väsentligt reducerats. Vårt land måste exportera betydligt mer än vi importerar för att vi skall kunna betala våra utlandsresor, vår u-hjälp och våra avbetalningar och räntor på lån. Av bruttonationalprodukten måste en dryg tredjedel exporteras, om vi skall kunna behålla vår nuvarande standard.